Herr talman! Det är framför allt tre huvudinvändningar som utskottets talesman riktar mot reservationsyrkandena. Den första är att någon riksdagens bindning för vissa anslagsbelopp till bestämda ändamål inte bör komma i fråga. Det är en gammal inställning. Den andra huvudinvändningen är att medel för beredskapsarbeten inte skall bindas till vissa regioner. Den tredje invändningen går ut på att man bör eftersträva fortsatt inriktning mot dagsverksbilliga projekt. Beträffande den första invändningen kan väl sägas att om man strävar efter att finna angelägna arbetsprojekt — det har också sagts att beredskapsarbetena så långt möjligt skall vara angelägna arbetsprojekt — är det svårt att undvika sådana bindningar. Erfarenheten säger oss att det speciellt inom områden där arbetslösheten är särskilt besvärande också är angeläget att satsa exempelvis på vägarbeten. Beträffande den andra invändningen, att medel inte skall bindas till vissa regioner, är det väl bara att konstatera att medlen skall komma till användning där de bäst behövs. Även i detta avseende torde väl erfarenheten ge ganska bestämda anvisningar. Vad slutligen beträffar kravet på dagsverksbilliga projekt förefaller det mig som om det skulle vara svårt att praktiskt tillmötesgå detta krav, om man samtidigt har ambitionen att arbetena skall tillgodose vad man brukar kalla angelägna ändamål. Vad beträffar behovet av beredskapsarbeten har herr Birger Andersson inte bestritt att det fortfarande föreligger en stor och besvärande arbetslöshet inom norrlandslänen och skogslänen över huvud taget.

Dessa omständigheter sammantagna talar enligt min mening för de rekommendationer som reservanterna gör både beträffande medelsanvändningen och anslagsbeloppen.

Herr talman! Herr Nils-Eric Gustafsson har en mycket säregen talekonst och ett underligt sätt att använda den humor han eventuellt förfogar över. Han befarade här att jag, då han tyckte att mitt anförande var modest, på något sätt skulle råka illa ut av den anledningen. Jag tror inte, herr Nils-Eric Gustafsson, att detta på något sätt är skadligt för mitt välbefinnande. Om man nu inte alltför hårt går ut i en debatt blir man anklagad för detta, och går man ut alltför hårt är inte heller det bra. Detta gör att det är bäst att man själv väljer den väg man tycker är riktig. Jag tyckte att det var riktigt att ge en viss redovisning av vad det här gällde — det är ju närmast fråga om ett anslag på 150 miljoner kronor på tilläggsstat för bekämpande av arbetslösheten. Det är också meningen att vi med dessa medel skall få ungefär samma dagsverksantal som budgetåret dessförinnan, alltså något över 4 miljoner dagsverken. Vi vet vidare att läget på arbetsmarknaden har lättat i stora delar av landet, men att det släpar efter i skogslänen. Vi har sagt att vi inte vill ha en bindning av de åtgärder det här gäller till vissa orter eller till vissa arbeten, utan att arbetena skall utföras där det är angeläget att de utförs. Är det angeläget att arbetena utförs i skogslänen, skall de utföras där. När nu talesmännen för reservanterna också de anser att arbetsmarknadsstyrelsen är att lita på, kan vi väl lita på att de pengar som riksdagen i dag är beredd att anslå kommer att användas på ett vettigt och rimligt sätt.
Herr talman! Dagens fråga gäller inte min tillgång till eller eventuell avsaknad av humor — detta kan vi lämna därhän. Däremot gäller det som behandlas i föreliggande utlåtande väldigt mycket för många enskilda människor, och — jag upprepar det — rätt mycket för många kommuner, inte minst i norrlandslänen. Jag tycker att detta borde vara fullgod anledning att göra allt vad man orkar med när det gäller att ställa medel till förfogande för dessa ändamål. Vidare har jag, herr Birger Andersson, inte anklagat statsutskottets vice ordförande för att han var modest. Känsligheten tycks vara mycket, mycket stor just i dag. Jag har verkligen inte anklagat. Vad jag sade var ett uttryck för vad jag trots allt hoppades — att vi kanske ändå när detta till sist skall klaras ut kanhända inte står så förfärligt långt ifrån varandra,

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt att blanda mig i den här debatten. Jag har anslutit mig till reservanterna därför att jag har ansett att det fanns en hel del att vinna, framför allt naturligtvis för norrlandslänen, om reservanternas förslag bifölls. När jag lyssnat till debatten — framför allt till vad herr Birger Andersson anförde — kom jag dock underfund med att det finns ofantligt mycket mer att vinna än vad reservanterna föreslagit. Herr Birger Andersson gjorde nämligen något slags uträkning och fann att oddsen för anslagen till vägar och anslagen till försvarsändamål var 25—40. Det betyder, herr Birger Andersson, att om man sätter in 1 miljon på vägarbeten och oddset blir 25, så vinner man 25 miljoner. Sätter man in 1 miljon på försvarsberedskapsarbeten, så vinner man 40 miljoner, om oddset är 40. Om insatsen uppgår till 25 miljoner på vägarbetena och 40 miljoner på försvarsberedskapsarbetena, måste det ju bli rent fantastiska vinster, men det var väl inte det herr Birger Andersson avsåg. Jag vore tacksam, om han ville förklara för mig vad han menade med odds.

Herr talman! Att det alltid är farligt med räkneexempel får lärarna ofta erfara i skolorna. Jag har lärt mig det här i dag. Eleverna är inte alltid mottagliga för räkneexempel. Jag skall försöka ge en förklaring till det räkneexempel jag anförde nyss. Om tillgängliga medel anses räcka till 2,8 miljoner dagsverken och vi, som hittills, utgår ifrån att allmänna arbeten i genomsnitt är dubbelt så dyra per dagsverke som särskilda arbeten, så borde en sak vara klar. Den beräknade dagsverkskostnaden skulle komma att ligga på inte mindre än cirka 380 kronor för allmänna och 190 kronor för särskilda beredskapsarbeten i jämförelse med nuvarande 250 respektive. 125 kronor. En höjning med 200 miljoner kronor enligt centerns förslag skulle, bortsett från försvarspengarna, räcka till cirka 800 000 och inte till 1,2 miljon dagsverken. | Försvarspengarna skulle, med den specifika kostnadsnivån för sådana arbeten, ge knappa 100000 dagsverken. Konsekvensen av motiveringarna i Övrigt skulle bli att ännu mer pengar bort begäras om nivån skall hållas. Då är att märka att centern genom sin reservation 3 ensam fått bidra med cirka 130 000 kronor av de i reservationerna med deras beräkningsgrund totalt erbjudna cirka 300 000 dagsverkena. Som jag nämnde i mitt tidigare anförande är det alltid svårt att beräkna arbetsmarknadsmedel. Det borde i alla fall inte vara lika svårt att hålla sig till ett enda räknesätt i taget och sedan gärna diskutera de förutsättningar man kan gå ut ifrån. Jag vill understryka, i den mån det kan behövas utöver vad jag tidigare sagt, att majoriteten inte i något avseende sett bort från eller förringat betydelsen av utvecklingen i skogslänen. Tvärtom är det klart att det är arbetslösheten där som i dag är allra svårast att bemästra. Det är också klart att de tecken vi ser på annat håll på en fortsatt uppgång av efterfrågan på arbetskraft inte snabbt kan lösa skogslänens strukturella arbetsmarknadssituation. Invånarna i dessa län måste erbjudas inte bara beredskapsarbeten utan även andra arbetsmarknadspolitiska medel, andra åtgärder därmed inte glömda. Men ämnet för den här debatten är dock anslag på tilläggsstat för beredskapsarbeten.

Herr talman! Sverige ligger långt framme i förhållande till andra länder när det gäller välfärd, socialvård och serviceverksamhet. Trots detta finns det grupper som inte kommer i åtnjutande av dessa förmåner i lika hög grad som andra. En sådan grupp är de ensamstående, som vi ofta diskuterat i denna kammare. Deras situation är ännu i dagens samhälle ett stort problem. Det faktum att frågan om de ensamstående återkommit i riksdagen varje år är ett tecken på att den inte lösts på ett tillfredsställande sätt. Från oppositionshåll har år efter år hävdats att det fordras en generalinventering av de ensamma — en kariläggning som dels skulle visa vilka grupper det rör sig om, dels klarlägga vilka problem dessa grupper har såväl var för sig som gemensamt. En sådan inventering skulle ge oss den kunskapsbank som sedan kunde ligga till grund för åtgärder för att genomföra förbättringar på detta område. Kravet på en samlad insats för grupperna av ensamstående har emellertid tillbakavisats varje år av den socialdemokratiska majoriteten under motiveringen att de ensamståendes problem löses bäst genom att de prövas såsom integrerade i motsvarande problem för samtliga grupper i samhället. Någon särbehandling vill socialdemokraterna alltså inte vara med om. Vid ett sådant ställningstagande bortser de emellertid från att vissa av de ensamståendes problem aldrig kan lösas samtidigt med problem som är likartade för andra folkgrupper, därför att en del av de ensamståendes problem är speciella just för dem. Det krävs därför, anser vi, en utbrytning av dessa problem för att det skall bli möjligt att börja bearbeta dem. Ett exempel är de frånskilda männens situation. Bostad saknas, de medmänskliga relationerna förändras och omständigheterna tvingar den frånskilde mannen till ett kringflackande liv mellan olika sovplatser och hos olika människor. Den nya livsföringen påverkar arbetsinsatsen negativt. Ofta följer alkoholmissbruk i dessa spår. Eller också blir försörjningsbördan så tung att vederbörande inte själv har tillräckligt för sin egen försörjning. Pengarna räcker inte till egen bostad om nu en sådan över huvud taget står att få. Dessa frånskilda mäns problem är inte helt överensstämmande med andra folkgruppers. Åtskilligt finns att göra, bl.a. på skattesidan — med t.ex. avdrag för försörjningsbidragen upp till en nivå som i varje fall lämnar kvar åt den enskilde vad exempelvis en folkpensionär får att leva av. Men detta problem måste benas upp ordentligt för att slutlig ställning skall kunna tas. Säkert är dock att många vinddrivna individer bakom sig har en social eller ekonomisk krasch i form av en skilsmässa. En socialinspektör i nykterhetsnämnden i Stockholm säger att samhället måste göra mer för de frånskilda männen. I en tidningsintervju som jag läste förra veckan säger han: »Det borde finnas kuratorer som ägnade sig uteslutande åt de frånskildas problem.» »Samhället borde ha större ansvar för de här människorna. Ofta rör det sig om från början socialt välanpassade män med gedigen yrkesutbildning. Men verkningarna av skilsmässan har brutit ner dem.» En annan grupp utan jämförelsemöjlighet är de s.k. hemmadöttrarna, vilka oftast arbetar med att sköta gamla föräldrar eller andra anhöriga utan ersättning. Trots att de genom sina insatser besparar samhället åtskilliga utgifter, eftersom vårdplatser inte tas i anspråk, räknas inte dessa besparingar dem till godo vid bedömningen av t.ex. det nya stödet vid arbetslöshet. Ett tredje problem gäller ensamma mödrars möjligheter att ordna för sina barn när dessa är sjuka. Här borde prövas om inte sjukförsäkringen kunde ge ersättning som om mamman själv vore sjuk, i den mån barnet inte kan tas om hand på annat sätt. Ett fjärde problem slutligen är den brist på kontaktmöjligheter som inte minst drabbar de ensamma gamla när de blir sjuka. Vi vet att några av dessa ensamma har påträffats avlidna. De nådde aldrig kontakt med samhällets hjälporganisation. Ensamstående påtvingas omotiverade offer för andra. Inom den stora gruppen av ensamma finns alltså särgrupper med speciella problem. Den gemensamma nämnaren — ensamheten — gör det dock möjligt att betrakta dem som en enda stor grupp. Eftersom ensamheten i alla sammanhang tycks vara diskriminerande bör man kunna ta upp hela problematiken till översyn på en gång. Jag yrkar, herr talman, med det anförda bifall till reservationen,

Herr talman! Sådana likalydande motioner som ligger till grund för utskottets förevarande utlåtande har behandlats av riksdagen varje år sedan 1965 — senast för drygt två månader sedan, den 5 december. Motionerna har fallit vid samtliga tillfällen. Detta kan inte bero på likgiltighet eller ointresse för de ensamståendes problem från riksdagens sida. Problemen är väl omvittnade, och vid varje tillfälle frågan behandlats har i utskottsutlåtandet gjorts en beskrivning av de åtgärder som vidtagits sedan föregående behandling av motionerna. Så gjordes i december, alltså för ett par månader sedan, och så sker nu. Det finns alltså en uppräkning av reformer och förbättringar som på olika sätt har skett eller är under utredning när det gäller skatter, bostäder, vård, pensionsförbättring osv. Vad som skiljer majoriteten i utskottet från reservanterna är uppfattningen om lämpligaste metodik när man skall angripa dessa problem. Motionärerna och reservanterna vill att man skall bunta ihop 1,5 miljon människor och behandla deras problem i en enda totalutredning. Vi som företräder majoriteten i utskottet menar, att dessa frågor skall lösas i sina sammanhang oavsett om det gäller. ensamstående eller gifta. Att behandla t.ex. bostadsfrågan uteslutande för ensamstående är hart när omöjligt. Att skattefrågan måste behandlas i ett sammanhang för både ensamstående och gifta är väl också uppenbart. Så kan man gå vidare med de olika delfrågorna. Herr Peterson nämnde här och tog särskilt sikte på de frånskilda. Hur läget är med deras bostadsfråga relaterades i debatten den 5 december 1968. Det framgick av bostadsstyrelsens yttrande, som omspände en tid av ungefär 20 år fram till 1965, att det senaste året hade 71 procent av f. d. gifta män egen lägenhet och 81 procent av f. d. gifta kvinnor. Eftersom situationen sta digt förbättras, får man anta att det har gått ytterligare framåt sedan 1965. I sitt anförande nämnde herr Peterson vidare det kontaktbehov som ensamstående har. Detta är alldeles uppenbart en central fråga. Så mycket angelägnare är det att konstatera den kontaktförbättring som sker genom den utvidgade sociala hemhjälpen. I fjol höjdes den från 85 till 105 miljoner och i årets statsverksproposition föreslås den höjd till 135 miljoner. I den senaste riksdagsdebatten erinrades också om de möjligheter hemmadöttrarna har att genom pensionsdelegationerna i försäkringskassorna få förtidspension och att de i regel kan räkna på en förstående och generös bedömning. Jag vill slå fast att majoriteten givetvis inte är ointresserad av de ensamståendes problem. Vi skiljer oss från reservanterna endast vad beträffar den utredningstekniska metodiken, där majoriteten hävdar att det är en felaktig och olämplig metod reservanterna föreslår. Vi vill angripa problemen genom . delutredningar, där problemen sätts in i sitt större sammanhang, oavsett om det gäller ensamstående eller gifta. Jag misstänker att en ny total utredning, omspännande samtliga här berörda frågor, endast skulle försena verkställigheten av de åtgärder, som även fortsättningsvis är angelägna. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets förslag, herr talman!

Herr talman! Det är alldeles riktigt att denna fråga behandlades i december förra året, men det ligger ett år emellan avlämnandet av de motioner som debatterna är grundade på. I januari 1968 lämnades den motion som behandlades i december 1968, och i januari 1969 lämnades den motion som behandlas i dag. Givetvis beror detta på att vi i likhet med majoriteten menar, att det inte kommit fram något nytt som gör att vi skall ändra vår inställning. Jag tror att vi har samma uppfattning och samma motivering på den punkten. Jag vill också säga, att reaktionen på dessa motioner är mycket stark. Minst en gång i månaden kan man i pressen läsa om ensamståendes problem som dyker upp på platser och i områden, där vi minst anar att sådana problem finns. Detta bekräftar vår uppfattning att man behöver göra en inventering och en kartläggning för att lösa detta problem snabbar än det skulle bli löst med den metod som herr Möller skisserade.

Herr talman! Det är värt att notera att utskottet i sin skrivning framhållit, att motionärerna pekar på väsentliga problem som väntar på sin lösning. Förslag till förbättringar har dess bättre framlagts, som ju en talare redan framhållit. I utskottets utlåtande signaleras ju också andra åtgärder, som bl.a. avses möjliggöra en mera rättvis bedömning även av den s.k. ensamståendegruppens allmänt ekonomiskt rätt besvärliga situation. Det är alltså en hel del på gång, och kanske vågar man till och med tala om ett nytänkande. Ensamståendekategorin förekommer som begrepp nu oftare än förr i den allmänna debatten, och det i vissa fall med all rätt.

I många fall kanske den rent av hör hemma under begreppet »den ofärdiga välfärden», varför den bör ägnas särskild uppmärksamhet från statsmakternas sida i vårt välfärdssamhälle. Det är möjligt att vissa problem som berör de ensamstående går att lösa genom att integreras i likartade problem för andra grupper. Men det synes mig som om det ändå vore en både social och sociologisk uppgift att genom en allsidig översyn av ensamståendekategorins situation i dagens samhälle komma närmare orsakssammanhanget beträffande just denna grupps i motionen dokumenterade svårigheter på inkomst-, skatteoch bostadsplanet i allmänhet och serviceplanet i synnerhet. Jag vet inte om något annat land låtit genomföra en sådan undersökning; är så inte fallet, blir ju den svenska undersökningen banbrytande. Med denna motivering, herr talman, ber jag att få ansluta mig till det yrkande som framställts om bifall till reservationen.

Herr talman! Fröken Stenbergs uttalande berörde ett låginkomstproblem. Hon drog fram en grupp som efter avdrag för skatt har under 10 000 kronor i inkomst. Det skulle gälla cirka 300 000 kvinnor och 150 000 män, alltså bortåt en halv miljon personer. Hon efterlyste en utredning. Detta är i själva verket ett av de problem som den pågående låginkomstutredningen har till central uppgift att behandla. Den är en av våra mest ambitiöst upplagda utredningar och pågår sedan något år. Den har i uppgift att utreda låginkomstproblemen inte enbart för ensamstående utan i samhället som helhet. Det kan inte komma på tal att riksdagen begär ytterligare en utredning om låginkomstgrupperna när den nämnda tillsattes häromåret på riksdagens hemställan. Fröken Stenbergs yttrande stärker mig ytterligare i min uppfattning att det är en ganska bakvänd metod då motionärerna och reservanterna här staplar utredningskrav utan hänsyn till realiteterna.

Herr talman! Herr Lindblad har frågat om jag kan ange hur snart undersökningsresultat kan väntas beträffande marinbiologiska och andra verkningar i rent respektive förorenat vatten vid varmvattenutsläpp från kärnkraftverk. Genom utländska undersökningar — framför allt från USA — föreligger redan vissa kunskaper om effekterna både ur föroreningssynpunkt och för fisket av varmvattenutsläpp från kärnkraftverk. Resultat från svenska undersökningar finns ännu inte, eftersom några kärnkraftverk i Sverige inte tagits i bruk. Vi har hittills fått bygga på utländska erfarenheter. Jag vill nämna att naturvårdsverket har satt i gång omfattande undersökningar för att söka utröna effekterna av utsläppen från de kärnkraftverk som är beslutade i Sverige. Undersökningarna har avsett de förhållanden som nu råder i de vatten där varmvattenutsläpp kommer att ske. Vid Marviken beräknas utsläppen påbörjas hösten 1969 och vid Simpvarp ungefär ett år senare. Naturvårdsverket kommer att ingående studera effekterna av dessa utsläpp och jämföra dem med de förhållanden som sa jämförande undersökningar kommer att erhållas fortlöpande under de närmaste åren efter det att anläggningarna tagits i bruk.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Vi har ju haft en debatt om lokaliseringen av svenska kärnkraftverk. Frågan gäller om de skall ligga i redan exploaterade industriområden eller ute på hittills orörda delar av vår kust. Argumenten för att lägga dem i redan exploaterade områden ter sig mycket starka. Man slipper då vägar, kraftledningar och byggnader ute på kanske känsliga friluftsområden. Man behöver inte heller bekymra sig över vattenutsläppens verkningar på ett friskt vatten. Som argument för att lägga kärnkraftverken i tätorter i redan industrialiserat område kan också anföras att vattnet kan användas för uppvärmning, varigenom man gör ekonomiska vinster. Miljömässigt slipper man också luftföroreningar från en del av den konventionella uppvärmning som vi har nu. Vi har självklart en debatt om denna sak även i Gävle, där ett kärnkraftverk planeras. Från en del håll har det sagts att de mycket stora mängder varmvatten som släpps ut kan ha speciella effekter i ett sådant område, där vattnet redan är förorenat till en viss grad. Vad innebär det biologiskt och kemiskt att släppa ut varmvatten här? Herr talman! Jag tillhör dem som tror att argumenten för att förlägga dessa verk i industrialiserade områden är mycket starka. Det behövs alltså avsevärda verkningar på föroreningen för att de skall påverka besluten. Men det olyckliga är att vi, när vi fört debatten i Gävle — och jag förmodar att detsamma är fallet på andra platser som är aktuella i detta samman hang — ännu inte har haft någon erfa renhet av detta. Fullmäktige och allmänhet får ta ställning utan att riktigt veta vad som händer, och det känner vi som en brist.
Herr talman! Det gäller en enkel fråga om när man väntas få tillräckliga erfarenheter av varmvattenutsläpp. Jag skall inte ta upp en diskussion om hela lokaliseringsfrågan för våra kärnkraftverk. Jag vill bara säga att det naturligtvis kan finnas risker om man lägger kärnkraftverk i närheten av tätorter. Det är naturligtvis inte helt riskfritt. Vad jag vill framhålla är att vi har utländska erfarenheter att bygga på. De vetenskapsmän som varit inkopplade på frågan utgår ifrån att inga katastrofrisker vållas genom de varmvattenutsläpp som har varit på tal i den allmänna debatten.' Det är klart att man kan riskera vissa negativa verkningar, men de är av mindre omfattning och måste ses i relation till de fördelar av annat slag som man vinner. Som jag har sagt är det fråga om tämligen små verk. Naturvårdsverket skall följa denna fråga med skärpt uppmärksamhet och vi kan alltså för dagen inte definitivt veta effekten av dessa utsläpp. Vi vågar dock utgå ifrån att riskerna är utomordentligt minimala, med ledning av den erfarenhet man skaffat sig på annat håll.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för att statsrådet törs ställa sig bakom ett yttrande att riskerna ter sig minimala. Frågan är nämligen om utsläpp i redan rätt allvarligt förorenat vatten skulle göra det totalt omöjligt för fiske och annat. Statsrådet tror med stöd av utländska erfarenheter att riskerna är rätt begränsade. Herr talman!

Herr talman! Frågan om rösträttsåldern är en gammal bekant. Det gör att kammaren förmodligen väl vet att folkpartiet önskar ge de unga rösträtt efter att de fyllt 18 år. Vi håller fast vid den åsikten även om, genom majoriteten, det beslutats att rösträtt skall inträda först efter fyllda 19 år. Följaktligen önskar vi genomföra en reform så snart som möjligt. Detta gör att vi blir nödsakade att upprepa vår begäran från tidigare år. Vi gör det i visshet om att den är berättigad och att majoriteten kommer att följa oss förr eller senare. För vår del vill vi ha beslut med sikte på ett förslag till lagändring senast 1970. Det sägs att vi skall avvakta grundlagberedningens översyn av rösträttsvillkoren, men från grundlagberedningen tycks komma meddelanden som mest gäller vad man inte skall ta upp. Positiva och snabba förslag hör man inte talas om. De förefaller att vara långt avlägsna. Vår begäran är därför en påminnelse om att det inte finns någon rimlig anledning till denna långsamma takt. Förra våren sade justitieministern att det kan bli aktuellt att överväga en ytterligare sänkning av rösträttsåldern, men han tyckte inte då att man kunde sänka två år i taget. Vad justitieministern väntar på är inte lätt att säga. Mig förefaller det med tanke på ungdomens ofta upprepade krav på medbestämmanderätt ganska uppenbart att man inte skall dröja. I andra avseenden försöker man tillmötesgå de ungas begäran, varför skall man då inte ge dem rösträtt, herr talman? Det finns alltså, såvitt jag kan se, inte någon rimlig anledning att vänta på grundlagberedningens sakteliga framskridande. Ungdomen är otålig, och det börjar vi också bli som är övertygade om att de unga har rätt i sin begäran om medbestämmanderätt. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 5.
Herr talman! Åldersgränsen för utövande av rösträtt har i vårt land under årens lopp sänkts undan för undan. Det är väl naturligt att detta skett i takt med människornas allt större förmåga till självständigt ställningstagande i politiska och andra frågor. Genom utvecklingen av massmedia och kommunikationsmedel samt den förbättrade skolundervisningen har de unga i dag större förutsättningar än tidigare att sätta sig in i politiska frågor. De politiska ungdomsförbunden bedriver en omfattande skolningsverksamhet, som också lett till ökat politiskt medvetande bland unga människor, något som bl.a. tagit sig uttryck i ökat valdeltagande bland ungdomen vid de senaste valtillfällena. Förra årets riksdag sänkte rösträttsåldern med ett år till året efter fyllda 19 år. Jag tror emellertid att man inför 1970 års val, då vi har att välja riksdag enligt den nya författningen, mycket väl kan ta ännu ett steg och sänka rösträttsåldern till året efter fyllda 18 år. De unga i dag frigör sig mycket tidigare från det inflytande som utövas av omgivningen, skola och hem, och de unga stimuleras att fatta beslut i personliga och sociala frågor, bl.a. om yrkesval och utbildning. Från centerpartiets sida har tidigare framförts krav på ytterligare sänkning av rösträttsåldern. Som motionär ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Denna fråga debatterades ju i fjol i samband med behandlingen av förslaget till den partiella författningsreformen. För bara en vecka sedan upplästes här Kungl. Maj:ts brev, som innebar att man definitivt antagit det förslag om en sänkning av rösträttsåldern som förelåg. Nu begärs att rösträttsåldern skall sänkas ytterligare ett år. Av fjolårets debatt framgick att en ytterligare sänkning kunde tänkas, men att hela denna fråga borde bli föremål för utredning inom grundlagberedningen — vilket nu är fallet. Det gäller här sambandet mellan myndighetsåldern och rösträttsåldern.

Jag vill erinra om att plenum onsdagen den 5 mars är inställt med anledning av att Nordiska rådet då sammanträder i kammarens plenisal. I stället kommer plenum att hållas torsdagen den 6 mars kl. 14.00, eventuellt med kvällsplenum. Det vore älskvärt om kammarens ledamöter, för att underlätta Nordiska rådets förhandlingar, ville undvika att låta handlingar ligga kvar ovanpå bänkarna. Däremot kan papper och andra tillhörigheter utan olägenhet förvaras under bänklocken.

Herr talman! Det ärende som vi nu skall behandla, frågan om anslag till Religionspedagogiska institutet, är inte precis någon nyhet för kammaren. Det har förekommit här vid flera tillfällen tidigare. Vi inom folkpartiet har sedan många år tillbaka yrkat på mera pengar till pedagogisk forskning och utvecklingsarbete. Långt om länge började vi vinna förståelse för vårt krav, och vi har med glädje konstaterat att det under de senaste åren skett en betydligt ökad satsning på det området. Ett område, nämligen den religionspedagogiska forskningen, har emellertid inte fått vara med när den allmänna välviljan kommit till uttryck. Man kan fråga sig vad det beror på att så har skett. Vid fjolårets debatt i denna fråga kom det ett besked från en ledamot i statsutskottets andra avdelning, som förklarade sig på följande sätt. Vi vill, sade hon, inte understödja privata institut vilkas verksamhet ligger vid sidan av den statliga verksamheten. Det är ett mycket egendomligt uttalande. Man vill inte stödja ett privat institut. Men i själva verket är det ju så att någon som helst religionspedagogisk forskning inte förekommer inom den statliga verksamheten. Då tycker jag att man i stället borde vara utomordentligt tacksam över att enskilda personer med ekonomiska och personliga uppoffringar fått i gång en sådan forskning. Jag förstår inte heller uttalandet att det här arbetet skulle ligga vid sidan av den statliga verksamheten. Det är ju här fråga om att stödja en del av utbildningen i vårt land, och den kan sannerligen inte sägas ligga vid sidan av den statliga verksamheten. Denna forskning ger utslag i religionsundervisningen, bl.a. i grundskolan, vilket väl måste va ra av stor betydelse, inte minst med hänsyn till att just den undervisningen som vi alla vet dras med stora svårigheter. Det är också rätt typiskt att de som främst understöder Religionspedagogiska institutet är de lärare och lärarförbund som är verksamma i religionsundervisningen inom skolan. Religionspedagogiska institutet har sedan många år tillbaka dragits med stora ekonomiska svårigheter. Man får små anslag från lärarförbunden, och man får en del andra gåvor, men man har inte haft resurser att bygga upp institutet i önskvärd omfattning. Vad man nu begär är inga stora pengar utan ett anslag på 25 000 kronor. Vi reservanter anser detta väl motiverat. Det är väl använda pengar. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Egentligen är det bara en sak som är intressant just nu, och det är hur andra avdelningens ärade talesman, herr Mårtensson, kommer att agera. Skall han i likhet med sin företrädare, herr Näsström, göra det så lätt för sig som möjligt och i tal vara lika knapphändig som utskottet är i skrift, eller skall vi månne äntligen få höra en sakligt underbyggd argumentering för majoritetspartiets ställningstagande? Herr Axel Andersson har nyss, liksom förr om åren, klargjort varför övriga partiers representanter i utskottet har reserverat sig för ett bifall till motionsyrkandena om ett anslag på 25 000 kronor till Religionspedagogiska institutet. Jag vill bara understryka vad vi motionärer anför i motionen — herr Andersson nämnde också något därom. Vi skriver: »RPI skall enligt sina stadgar verka för religionspedagogisk forskning, förmedla denna forsknings resultat till det pedagogiska arbetsfältet och bidraga till fortbildning och vidareutbildning av lärare. Denna verksamhet utövas bl.a. genom att institutet tjänstgör som en forskningscentral under an litande av och i samråd med specialister.

Men det måste dröja innan vi till fullo kan förverkliga detta — det vet herr Mårtensson bättre än någon annan — därför att vi i dag inte har de resurser som behövs. är det då klokt att inte stödja ett institut som sysslar just med ett ämne för vilket det är viktigt att finna för vår tid lämpliga former? Nej, det är inte en klok och framsynt politik. Jag och många med mig menar att utskottets inställning i frågan helt enkelt är kortsynt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte hann med riktigt när talmannen klubbade de föregående punkterna i detta utlåtande, ty jag hade tänkt att göra en kortfattad sammanställning av punkterna 10, 13 och 14, som på sitt sätt kan sägas hänga samman. Nu har det ju inte så stor betydelse att jag inte fick tillfälle att göra en sådan sammanställning då jag inte har något förslag att komma med — det vill jag redan från början säga. Det skulle också vara totalt meningslöst att här framlägga något förslag.

Jag tycker det är i starkaste laget att anslå 60 000 kronor för det ändamålet och samtidigt avslå Religionspedagogiska institutets anhållan om 25 000 kronor. Vad har egentligen staten med Kyrkornas världsråd att göra?

Jag tycker att kammaren bör rösta för reservationen om anslag till Religionspedagogiska institutet såsom ett kulturens offer för det misstag som begåtts och redovisas under punkt 10. Detsamma <sgäller reservationen vid punkt 14 angående stöd till den sjömansmission som Evangeliska fosterlandsstiftelsen bedriver och som har ett verkligt värde för tusentals människor också från vårt land.

Herr talman! Herr Blomquist inledde sitt anförande med att uttrycka den förhoppningen att utskottets nuvarande talesman skulle utveckla utskottsmajoritetens synpunkter litet mer än den ärade företrädaren gjort. Jag har viss förståelse för att herr Näsström fattade sig kort, i varje fall vid det senaste tillfället när denna fråga behandlades. Det är nämligen inget nytt ärende, utan det har varit föremål för debatt tidigare. Förklaringen till att herr Näsström inte ansåg sig behöva utveckla frågan närmare ligger väl däri att det i själva verket inte fanns något nytt att tillföra. Vad som ligger bakom och är det väsentliga för utskottets ståndpunktstagande är en principiell inställning. Herr Andersson var inne på detta när han nämnde att det här gäller en verksamhet vid sidan om den statliga. Det är alldeles riktigt.

Enligt motionen sysslar Religionspedagogiska institutet med undersökningar om morgonsamlingen i grundskolan, barns gudsföreställningar, elevernas inställning till religionsundervisning, bibelns ställning i dagens samhälle. Dessutom anordnar man fortbildning och vidareutbildning för lärare. Allt detta ligger inom ramen för skolöverstyrelsens verksamhet. Om motionärerna vill åstadkomma någonting måste de, såvitt jag förstår, gå den vägen att de söker påverka statsmakterna i sådan riktning att skolöverstyrelsen eventuellt får utvidgade eller ändrade befogenheter. Nu har det här sagts att det satsas föga på religionspedagogisk forskning. Det kan i och för sig vara riktigt att det inom ramen för de samlade tillgångarna kan bli knapphändigt inte bara på detta område utan även på andra områden. Låt mig ändå erinra om att departementschefen i årets statsverksproposition föreslår ökat anslag just till den pedagogiska verksamheten. Man kan väl ha anledning förmoda att det även kommer detta avsnitt till godo. Dessutom ägnar departementschefen — även om det gäller teologutbildningen — ämnet en viss uppmärksamhet då han säger att han har för avsikt att föreslå Kungl. Maj:t att föranstalta om en utredning av den religionsvetenskapliga utbildningen. I en proposition som riksdagen senare under året kommer att be handla, nämligen proposition nr 4 angående utbildningens organisation vid de filosofiska fakulteterna, presenteras 17 olika utbildningslinjer. Därutöver säger departementschefen att han finner att universitetskanslersämbetet bör undersöka möjligheterna att anordna särskilda studiekurser inom vissa ämnesområden, bl.a. religionskunskap. Herr talman!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

Herr talman! Herr Mårtensson och jag kommer säkert att vara fullständigt överens den dag när statsmakterna har ordnat denna fråga, alltså när en religionspedagogisk forskning verkligen kommit till stånd genom statsmakternas försorg. Men det har ju inte skett hittills. Så länge statsmakterna själva inte har velat, orkat eller förmått ordna denna forskning på något sätt, tycker jag att vi skall stödja den. Staten kommer ju så fantastiskt billigt undan. Denna forskning skulle bara kosta samhället 25 000 kronor. Skall staten själv ordna den, är det troligt att det blir en mer omfattande forskning, men den kommer säkerligen också att kosta åtskilliga gånger mer än den forskning det här är fråga om. Herr Mårtensson medgav att det här är ett försummat område. Han försökte komma ur den besvärliga situationen genom att hänvisa till bl.a. proposition nr 4. Men, herr Mårtensson, där står ingenting om forskning. Vad herr Mårtensson talade om gäller grundutbildningen för blivande lärare, och där finns ingenting som har med denna fråga att göra. Departementschefen har hittills inte gjort något uttalande som tyder på att han inom den närmaste framtiden tänker sätta i gång med en forskning av denna art. I går delades på ledamöternas bord ett dokument som heter »Mål för högre utbildning». Om herr Mårtensson slår upp sidan 51 där kan han läsa följande: »Ser vi på relationen grundutbildning —Lforskning, är det givet att alla utbildningar har behov av forskningsanknytning i viss mening. Läroplaner och undervisningsmetoder bör fortlöpande revideras med hänsyn till forskningens senaste resultat.» Hur skall man kunna revidera läroplaner och undervisningsmetoder när det gäller religionsundervisningen med hänsyn till forskningens senaste resultat, om man över huvud taget inte bedriver någon forskning på det området? Följden måste ju bli att läroplanerna och undervisningsmetoderna då det gäller just detta ämne försummas. Som jag tidigare har sagt känner lärarna i detta ämne hur svårt det är att klara undervisningen. Det är därför de själva hjälper till att stödja detta institut, alltså för att de skall få den hjälp och den vägledning som statsmakterna vägrar dem.

Herr talman! Jag beklagar att herr Kilsmo spelar ut det han kallar jippot i Uppsala, dvs. Världskyrkomötet i Uppsala, mot det vi nu diskuterar, nämligen anslaget till Religionspedagogiska institutet. Jag är ledsen att herr Kilsmo, som dock är så internationellt intresserad och så internationellt kunnig, inte är mera positiv till den stora internationella satsning som Uppsalamötet ändå var. Men vi skall inte diskutera detta, eftersom ärendet redan är avgjort. Så några ord till herr Mårtensson. Det här var ju ändå en liten ljusning, Alvar Mårtensson. Så mycket som herr Mårtensson har sagt i detta ämne som ut skottsrepresentant har inte herr Näsström orkat prestera under alla år, och det är ju ändå något att vara tacksam för. Fakta är alltså, herr Mårtensson, att ett sedan femton år etablerat institut, där en i och för sig önskvärd forskning bedrivs — det erkände herr Mårtensson — inte kan accepteras därför att institutet, för att citera herr Axel Andersson, inte är inordnat under statens hand. Principen att inget stöd kan ges åt det som ligger vid sidan av den statliga verksamheten är helig. Hellre får vi då vänta till dess staten kan tillfredsställa behovet av pedagogisk forskning. Att vi får vänta betyder mindre. Principens upprätthållande är det viktigaste. Jag tycker fortfarande att det är en mycket kortsynt politik.

Herr talman! Jag sade inte att detta var ett försummat område, utan jag sade att det kan vara ett område där man inte kunnat satsa i den utsträckning som skulle varit möjlig. Jag vill gärna påpeka att riksdagen tidigare tagit ställning till denna fråga från principiell synpunkt. Riksdagen har menat att det inte kan ligga inom dess intresseområde att anslå medel till ett institut som bedriver viss verksamhet vid sidan om de statliga organen. Om man vill kan man spetsa till frågan genom att säga att detta institut och dess verksamhet ändå har en viss viljeinriktning. Då kan man säga, att det kan finnas andra uppfattningar om hur man skall bedriva kristendomsundervisningen. Konsekvensen av ett bifall till denna anslagsframställning kan bli att riksdagen därmed också binder sig för anslag till andra som också sysslar på detta område.

Herr talman! Herr Mårtensson upprepar att detta är en principiell fråga, och han säger att riksdagen redan tagit ställning till denna fråga ur principiell synpunkt. Ja, den bästa av alla principer är att inte ha några principer alls, och det är ett faktum att staten i detta fall inte har några principer. Herr Mårtensson har suttit med så länge i statsutskottets andra avdelning att han vet, att vi när vi behandlar åttonde huvudtiteln är med om att bevilja statsbidrag till en hel rad institutioner av mer eller mindre privat karaktär. Varför gäller då inte principen? Jag tar ett exempel ur högen — Bergsskolan i Filipstad. Varför är den undantagen den heliga princip som herr Mårtensson talar om? Nej, det måste röra sig om de obotfärdigas förhinder. Detta skymtade när herr Mårtensson menade att vad som sker inom detta institut var styrt på ett alldeles särskilt sätt.

Jag tycker att det är en rätt besvärande beskyllning.

Herr talman! Jag känner mig nödsakad att återkomma. Jag har inte, herr Andersson, riktat några beskyllningar mot forskare som arbetar inom Religionspedagogiska institutet. Vad jag närmast vänt mig emot är att man där bedriver undervisning och fortbildning av lärare osv. samt sysslar med vissa andra ting som enligt min uppfattning är av den art att de ligger inom ramen för vad skolöverstyrelsen och statsmakterna sysslar med. Det är det jag velat framhålla med vad jag tidigare sagt. Jag har alltså inte riktat någon anmärkning mot forskningen.

Herr talman! Det är alltså det förbättrade stödet till barnfamiljerna, som jag vill säga några ord om. Andra lagutskottet har behandlat det i utlåtandet nr 3 med anledning av en motion som framlagts av mittenpartierna. Jag finner det både dumt och föga politiskt hederligt att påstå att inte samtliga partier är angelägna om att ge barnfamiljerna ett förbättrat stöd. Det är väl närmast fråga om den prioritet man anser att en sådan social reform skulle ha och de medel man skall använda för att ge barnfamiljerna en förbättrad ekonomisk ställning och på andra sätt förbättra deras situation, t.ex. när det gäller barntillsyn.

Av någon anledning har denna metod frångåtts, och man har i stället gjort några delreformer. Förra året fick vi en utökning och en omkonstruktion av familjebostadsbidragen, som vi alla var ense om skulle ge barnfamiljer i små ekonomiska omständigheter en förbättring. Därmed har såvitt jag förstår detta reformarbete visserligen inte stoppats, men det är i alla fall inte under utveckling i den utsträckning som vi skulle önska. Vi anser nämligen att man inte kommer fram till en rättvis fördelning av barnstödet, om man inte ser de olika delarna insatta i ett större sammanhang. Det måste vara irrationellt att tillsätta olika utredningar som får var sin liten bit av reformprogrammet att bearbeta. Den familjepolitiska kommittén har haft sin bit, familjeberedningen har haft sin lilla bit, och dessutom har familjeskatteberedningen nu lagt fram ett förslag som är en del av den här omfattande reformpolitiken. Detta är inte bara ett irrationellt utan också ett dyrbart sätt att arbeta på. Vi har i den motion som behandlats av lagutskottet lagt fram det program som vi anser vara möjligt att genomföra i framtiden. Detta program omfattar ett barnbidrag som bättre än nu täcker de utgifter en familj har för fostran av barn och för att tillgodose barnens materiella behov. Det var ganska intressant att ta del av den undersökning som nyligen har gjorts och som givit vid handen att det kostar uppemot 12 000 kronor per år att ha ett barn. Man frågar sig litet ängsligt, hur de bär sig åt som har fyra eller fem barn och som inte har en inkomst motsvarande den summan multiplicerad med antalet barn. Men det förhåller sig ju otvivelaktigt så att det är dyrt att ha barn, och det lär inte bli billigare i framtiden heller. Vi har vidare föreslagit en utbyggnad av det särskilda stödet åt de barnfamil jer som har de lägre inkomsterna. Vi har också diskuterat de familjepolitiska förmånernas värdeoch standardbeständighet, och vi har tagit upp skattesystemet liksom frågan om bostadsförmånerna.

Vidare är de så konstruerade att målet att få goda bostäder till rimliga kostnader inte uppnåtts. Det beror naturligtvis på bostadssituationen men också på konstruktionen av detta system. Det förhåller sig fortfarande så att många barnfamiljer som är i behov av en större bostad inte kan få en sådan. Då är det inte tillfredsställande att de skall bli utan stöd — ett stöd som utgår till dem som lyckas få större bostad. Detta förefaller omotiverat och orättvist för de barnfamiljer som inte lyckas och som inte kan få bättre bostäder på grund av tillståndet på bostadsmarknaden. Vi har också resonerat en del om vårdnadsbidrag. Den frågan bör prövas i detta familjepolitiska reformarbete. Vårdnadsbidraget skulle enligt de linjer som vi har skisserat upp utgå under den period då vårdnadsbehovet är störst, vilket är ganska självklart. Det är klart att olika konstruktioner kan övervägas. Det kan diskuteras om åldersgränsen skall sättas till tre år eller om den skall höjas till skolåldern. I en tid då det är synnerligen svårt att få hjälp med barntillsyn från samhällets sida tål det verkligen att diskutera gränsen i detta fall. Att det skall göras en avtrappning av bidraget vid en viss ålder och att det skall finnas ett samband mellan vårdnadsbidraget och barnbidraget, finner jag alldeles självklart. Vad beträffar familjeBeskattningen förefaller det mig vara en prestation av kammarens ledamöter, om de har plöjt igenom de olika alternativ som nyligen lagts fram. De förefaller åtminstone mig mycket svåra att överblicka. Vi får väl heller inte tillfälle att inom den närmaste tiden ta direkt ställning till dessa alternativ, och det kan vara ganska skönt. Det tycks mig vara en optimism som icke är av denna världen, när andra lagutskottet i sitt utlåtande säger att man skall avvakta remissbehandlingen och Kungl. Maj:ts ställningstagande innan ett förslag om individuell beskattning med en ekonomisk fördel för barnfamiljerna framläggs. Det tör nog dröja, därför att det förefaller mest rättvist och praktiskt att behandla det som en del av en större skattereform. Att döma av socialdemokraternas och regeringens inställning till en skattereform synes denna inte vara överhängande. Det vore mer praktiskt att bedöma den i det familjepolitiska programmet och i varje fall försöka skynda på en lösning av den. Dubbelarbetet och svårigheterna att samarbeta för utredningar som sysslar med samma problem verkar egendomligt, och jag undrar om man kan hålla på så här i längden. Familjepolitiska kommittén och familjeskatteberedningen inom finansdepartementet har haft ett, milt uttryckt, föga givande samarbete. Under utskottsbehandlingen fick jag ett belägg på vad som egentligen har förekommit, nämligen ett enda gemensamt sammanträde med dessa kommittéer. Därutöver har det varit personliga kontakter på sekreterareller ordförandenivå. Detta kan inte vara särskilt tillfredsställande. Arbetet i de olika kommittéerna bör samordnas bättre. Det är förutsättningen för utarbetandet av ett familjepolitiskt program inom en överskådlig framtid.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
Herr talman! Jag vet inte om frågan i sak vinner någonting på att man blandar in alla möjliga familjepolitiska åtgärder, bl.a. frågan om familjebeskattningen. Jag kan inte tänka mig att man tjänar någonting på att i det här sammanhanget behandla familjeskattekommitténs betänkande, som nyss kommit ut. Jag tycker att andra lagutskottet har intagit en realistisk ståndpunkt när det föreslås att man skall avvakta remissbehandlingen innan man försöker bilda sig en slutlig uppfattning om förslaget.

Vi kommer aldrig ifrån det sakförhållandet att det inte finns möjligheter att med generella åtgärder tillgodose alla. Det finns heller inte någon anledning att göra det i en tid då man är starkt inställd på att arbeta för ett slags jämlikhetsprincip. Vi har ju konstaterat under föregående år att det inte funnits möjlighet att tillgodose de ytterligt stora behoven för framför allt föräldrar med låga inkomster och många barn genom en höjning av det allmänna barnbidraget med 100 eller 200 kronor — eller 500 kronor, vilket också föreslagits. Varför skulle man använda så stora belopp till en generell höjning, när det ändå inte skulle vara tillräckligt för dem som har det sämst? Den familjepolitiska reform som genomfördes föregående år är ett avsteg — jag vill gärna säga det — från en inriktning av familjepolitiken som syftar till en generell lösning av problemet med kostnaderna för barnens uppfostran. även om man kan räkna fram att ett barns uppfostran kostar 12 000 kronor om året, kan vi väl konstatera att ytterst få klarar ens hälften av en sådan utgift. Men barnen fostras ju ändå, så tydligen finns det människor som kan klara uppgiften på ett annat sätt och till lägre pris. Samhället tar ju en stor del av kostnaderna i annan form än genom det allmänna barnbidraget. En höjning av barnbidraget med 100 kronor per barn kostar cirka 175 miljoner kronor. Detta belopp kan faktiskt i dagens läge användas på annat sätt, så att man tillförsäkrar de stämst ställda bättre förmåner. Detta har varit avgörande tidigare, och vi är fortfarande i samma situation. Därför har andra lagutskottet hemställt om avslag på förevarande motioner. Utskottet anser att vi för närvarande inte har resurser att gå längre på den väg som väl så småningom ändå skall kunna leda till en något bättre avvägning framför allt till förmån för stödet åt barnfamiljerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Självfallet har jag förståelse för att man kan tala i jämlikhetsfrågor även med sikte på en utjämning av exempelvis barnkostnader olika inkomstgrupper emellan. Det har emellertid inte funnits något utrymme för att ta upp en sådan debatt med hänsyn till våra ekonomiska resurser. Vi har varit nödsakade att ta ställning till frågan: Kan vi klara barnfamiljerna generellt genom att höja barnbidraget med 109 eller 200 kronor, eller skall vi i den här situationen känna oss nödsakade att försöka använda resurserna för att ge ett kraftigare stöd än ett generellt sådant till dem som har det sämst ställt? Även en så pass kraftig höjning av barnbidragen som med 500 kronor hade för de lägre inkomsttagarna gett ett sämre resultat än vad den genomförda reformen innebar. Här kan — som det står i utskottsutlåtandet — utgå 720 kronor om året för varje barn under förutsättning att lämplig bostad finns och familjen har flera barn och därtill 240 kronor för varje barn utöver det första, dvs. en förstärkning med 960 kronor Om förbättrat stöd till barnfamiljer ovanpå det nuvarande barnbidraget på 900 kronor. Reformen ger således ett bättre resultat för de lägre inkomsttagarna än vad en generell reform skulle göra, om man vore hänvisad till att röra sig med samma belopp som föregående år.

Herr talman! Detta utlåtande är föranlett av tvenne motioner, I: 43 av fröken Pehrsson, Maj, och fru Olsson, Elvy, samt II: 51 av herr Gustavsson i Alvesta m.fl. Man vill ha en skyndsam utredning av frågan om frivillig tilläggssjukpenning vid nedkomst för hemarbetande kvinnor och kvinnor arbetande i familjens eget företag. Bestämmelserna är för närvarande sådana att den som arbetar i det gemensamma företaget har möjligheter att få viss tilläggssjukpenning. Men om man får denna tilläggssjukpenning innebär det inte rätt att få tilläggssjukpenning vid barnsbörd. Den som tillhör gruppen hemarbetande kvinnor och kvinnor arbetande i familjens eget företag är ställd utanför. Dessa bestämmelser tillkom i samband med beslutet 1962, när man tog det stora paketet om socialförsäkring. Det har gått några år sedan dess, och frågan har kommit igen i form av motioner vid en del riksdagar. Men man har inte funnit någon lösning på frågan om möjlighet för just dessa kvinnor att få tilläggssjukpenning vid nedkomst. Efter dessa år får man väl ändå anse tiden vara mogen att göra ett nytt försök att ordna ifrågavarande grupps sjukpenningproblem på ett tillfredsställande sätt. Det är från den utgångspunkten vi har fogat en reservation till utskottsutlåtandet, när utskottet avstyrker de båda motionerna. Skillnaden i förmåner kan inte vara motiverad. Man bör ju — vilket numera också betonas i de politiska debatterna — sträva efter jämlikhet och ökad trygghet. Jag är medveten om att det är svårt att klara detta, men i motionen har anvisats vägar. Vidare vet vi att om viljan finns, brukar det också finnas möjligheter att rätta till sådana saker. Jag tror att man vågar säga att tiden nu är inne att rätta till vad som brister i 1962 års beslut på olika områden. Här är ett område där de nuvarande bestämmelserna ter sig egendomliga både ur ekonomisk synpunkt och ur rättvisesynpunkt. Det är mot den bakgrunden som man vill ha en ändring till stånd. Från den utgångspunkten, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som finns antecknad till andra lagutskottets utlåtande nr 5.
Herr talman! Den uppfattning som herr Carlsson givit till känna har inte delats av riksdagen vid de tillfällen då motioner av liknande slag behandlats. Frågan har inte befunnits vara så angelägen att man velat bryta mot den princip som ändå ligger bakom utformningen av tilläggssjukpenningen från den obligatoriska försäkringen och som leder till att tilläggssjukpenning vid barnsbörd inte tagits med i den frivilliga sjukförsäkringen. Nu talar herr Carlsson om hemarbetande fruar och fruar som arbetar i det egna företaget. Detta senare begrepp känner den frivilliga försäkringen inte till. Den är en hemmafruförsäkring, och följaktligen behöver man inte tala om mer än den ena kategorin. Den fru som arbetar i det egna företaget har nämligen rätt till obligatorisk försäkring under förutsättning att hon redovisar härför erforderlig inkomst. Motivet till att man i den frivilliga försäkringen inte tog med ersättning även vid barnsbörd var väl i främsta rummet kostnaderna. Man räknade med att dessa skulle bli så höga att de skulle hämma anslutningen till försäkringen, trots att statsbidrag utgick med 20 procent. Det är motionärerna och reservanterna medvetna om, eftersom de föreslår att statsbidrag skall utgå med 50 procent av kostnaden, om förmånen infördes. Nu tror jag inte att just denna fråga har varit helt avgörande och kanske inte främst avgörande för att man under de senaste åren ställt sig främmande till de önskemål som har uttalats i motionerna. Det föreligger nämligen i princip en skillnad mellan den obligatoriska försäkringen och den frivilliga. Utbetalningen vid barnsbörd från den obligatoriska försäkringen är motiverad av att kvinnan skall hålla sig borta från förvärvsarbete och följaktligen avstå från inkomst under en tid av upp till 180 dagar. Den frivilliga hemmafruförsäkringen gäller ju kvinnor som är hemma och därför inte avhåller sig från någonting som skulle ge dem förvärvsinkomst. Det är i princip en skillnad. Sedan har helt naturligt andra lagutskottet inte någonting emot att den kvinna som vill ha en tilläggsförsäkring som utbetalas under barnsbörd, även om hon inte mister någon förvärvsinkomst under den tiden, ordnar en sådan försäkring i ett vanligt försäkringsföretag. Det är ju inte nödvändigt att anlita den frivilliga försäkringen som har tillskapats i samband med den obligatoriska försäkringens tillkomst och för vilken man ändå av rent principiella skäl får räkna med att tillämpa vissa riktlinjer. Det är alltså en principskillnad mellan den obligatoriska försäkringen, som ger tilläggssjukpenning vid barnsbörd, och den försäkring för tilläggssjukpenning som man nu talar om och som gäller hemmafruarna — därför att de är hemma och tar vården om sitt barn. Den som har förvärvsarbete vill man bereda möjlighet att avstå från förvärvsarbetet under sex månader, och som ersättning får hon då det hon är berättigad till från den obligatoriska försäkringen. Herr talman! Jag har fortfarande den uppfattningen att det inte är så värst angeläget att försöka klara en sådan ersättning, som det här är fråga om, från den frivilliga försäkringen, och det är framför allt inte särskilt motiverat att man skall lämna ett extra stort statsbidrag för att det skall bli möjligt att inrätta en sådan försäkringsform.

Herr talman! Endast ett par ord! Utskottets ärade herr ordförande säger att detta är en reform som inte är så värst angelägen. Får jag tolka detta så att det har en viss angelägenhetsgrad? Det är i så fall ett framsteg och ett erkännande. Man har rätt att också frivilligt teckna tilläggssjukpenning om man är hemarbetande, men man har inte rätt till sjukpenning vid barnsbörd. Det är detta som vi här reagerar emot. Utskottets ärade herr ordförande säger att ekonomiska skäl spelar in. Det tolkar jag som att sakskälet, rättviseskälet, i viss mån fått vika för de ekonomiska skälen. Det är väl på det sättet att den som är obligatoriskt försäkrad skall hålla sig borta från förvärvsarbete i sex månader, och därför skall man få denna sjukpenningersättning. Den som är frivilligt försäkrad, säger utskottets ordförande, stannar kvar i hemmet och skö ter hemmet. Men det är ändå så att det i samband med ett tillskott i familjen — under väntetiden och efteråt — uppstår kostnader och vissa problem med hemmets skötsel även för den hemarbetande kvinnan. Från den utgångspunkten måste det vara rimligt att man söker åstadkomma en bättre lösning än den man har i dag. ännu en sak talar för detta, nämligen att den som är frivilligt sjukpenningförsäkrad inte får samma sjukpenningbelopp som den som är obligatoriskt försäkrad. Det innebär att man där också har en avvägning av det bidrag som skulle utgå vid barnsbörd.
Herr talman! Att jag gjorde en liten reservation i fråga om angelägenhetsgraden berodde på att jag inte vill förneka att motionärerna känner det som ett behov att denna förmån skall utgå även i de fall där vederbörande har sitt arbete i hemmet. Men det är inte så angeläget att jag förmenar att problemet skall lösas genom den frivilliga försäkring som tillkommit i samband med den obligatoriska försäkringens införande. Alla barnaföderskor får ju moderskapspenningen som är 1080 kronor, och i den händelse en frivilligt försäkrad kvinna i samband med barnsbörd är sjuk, får hon helt naturligt tilläggssjukpenning efter de regler som gäller och naturligtvis med de belopp som hon är försäkrad för. För övrigt förhåller det sig så, herr Carlsson, att inte alla obligatoriskt försäkrade har bättre förmåner än de frivilligt försäkrade. Om dessa tar den högsta försäkringen, 9 kronor, så har de 15 kronor om dagen, och en kvinna skall ha relativt hög inkomst för att den obligatoriska sjukpenningen skall nå det beloppet. Det kan alltså bli fråga om skillnader i båda riktningarna.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 6 tar upp frågan om socialförsäkringsskydd för företagare och Sedan dess har motioner i denna fråga väckts varje år. Det förelåg också motioner år 1962 om ändrade grunder för socialförsäkringsskyddet för företagargrupperna. Motionerna nu syftar för det första till att ge en ökad trygghet vid sjukdom, dvs. samma trygghet som andra grupper i dag har i vårt samhälle. För det andra syftar de till att utjämna klyftorna mellan olika grupper i fråga om sociala förmåner och kostnader samt för det tredje att ge en ökad valfrihet. Motionernas bakgrund är de särskilda förutsättningar som dessa företagargrupper har att ekonomiskt klara ett totalförsäkringsskydd, modell sjukförsäkring och ATP. Nuvarande avgiftssystem är betungande för företagarna därför att de måste betala avgift för hela inkomstbeloppet sedan basbeloppet avräknats. Jag anser att man i detta sammanhang också måste beakta de totala kostnader på skattesidan som företagaren har att erlägga. Han måste betala skatt till stat och kommun och till detta läggs också folkpensionsavgiften. Dessa två skatter och denna avgift är obligatoriska, och till dem skall man således lägga ATP och sjukförsäkringsavgiften, som för år 1968 var 9 procent och år 1969 är uppe i 9,5 procent. Utöver det sparande som väl för de allra flesta människor ligger i varaktiga konsumtionsvaror — det må vara hemutrustning, möbler, bil osv. — kommer också att företagarna och företagargrupperna har att försöka åstadkomma en viss kapitalbildning till investeringar som kan stabilisera det egna företaget. Det uppstår en valsituation där ofta resultatet av ekonomiska skäl blir att man som en följd av den starka sammankoppling som finns mellan ATP och sjukförsäkringen går miste om den trygghet och de förmåner som sjukförsäkringen ger. Man har inte förutsättningar att klara dessa höga avgifter ovanpå de obligatoriska kostnader som man har. Just den problematiken att man inte har den trygghet vid sjukdom som sjukförsäkringen ger, den orättvisan — om man får använda det ordet — har ytterligare skärpts genom att dagersättningen inom sjukförsäkringen höjts. Skillnaden mellan företagare och andra grupper blir därigenom så mycket större. Vi vet alla att sjukdom är ett allvarligt avbräck i den dagliga verksamheten, och trygghet där är något väsentligt för alla i vårt samhälle. Det är från dessa synpunkter angeläget att vi söker finna vägar till en lösning av de i motionerna påtalade olägenheterna av den nuvarande sammankopplingen. I utskottsutlåtandet sägs att de skäl som anfördes 1962 fortfarande är bärande. Till detta vill jag bara anföra att under de år som gått sedan dess har så mycken erfarenhet erhållits av den nuvarande försäkringen, att en lösning av dessa trygghetsfrågor, där man tar hänsyn till de speciella förhållanden som råder för egna företagare, borde kunna åstadkommas. Jag är medveten om att det finns svårigheter, men låt oss få dessa svårigheter kartlagda, och låt oss få en skiss till lösningar, så att man kan få den ökade trygghet som man önskar och behöver. Man bör också kunna få den valfrihet som företagarna eftersträvar. Man har ju klarat av svårare försäkringsproblem, när man verkligen satt sig ner och funderat igenom dem. Det har sagts någon gång att politik är att vilja, och om viljan finns kan man också finna vägar till lösningar. Här har man ett väsentligt problem som gäller tryggheten, brister i vårt nuvarande socialförsäkringssystem som det är angeläget att man söker finna lösningen på. Herr talman, med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservation 1 till andra lagutskottets utlåtande nr 6.

Herr talman! Herr Ringaby och jag har inte kunnat ansluta oss till reservationen i år, vilket närmast är betingat av vad herr Eric Carlsson senast var inne på. Jag vill också gärna på allt sätt understödja och föra fram dessa synpunkter, nämligen att man bör försöka kartlägga förhållandena ordentligt och sedan framlägga ett förslag som kunde ge litet större flexibilitet åt systemet än vad som nu är fallet. Dess värre har motionärerna och därmed även reservanterna sagt att man bör få en skyndsam prövning och ett förslag i det här ärendet. Jag måste personligen deklarera att jag har mycket svårt att tänka mig att man skall göra en skyndsam prövning av bara denna sektor av de problem som finns inom den allmänna försäkringen och lägga fram ett förslag om dessa. Därför har vi inte velat ansluta oss till detta utan säger att ett mera genomtänkt förslag, som kanske spänner över andra områden än just detta, är vad som bör komma med tiden. Vi är fullt medvetna om de svårigheter som företagarna har. När sammankopplingen mellan pensionen och sjukförmånerna gjordes 1962, fanns det naturligtvis en ganska stor opposition mot detta från företagarnas sida. Man sade: Pensioneringen kan vi klara själva med de insatser vi gör i företagen osv. Jag är också medveten om att det även nu, sju år efteråt, kan finnas många som har svårigheter och tycker att avgiften till försäkringen är den sten på bördan som kan stjälpa dem. Jag är emellertid inte helt övertygad om att man, om man skulle gå ut och höra sig för hur många det i dag är som skulle vilja följa den linje motionärerna och reservanterna har föreslagit, finge ett entydigt svar från berörda företagare. Det kanske vore ett mycket ringa antal — vad vet jag, vad vet herr Eric Carlsson? Jag föreställer mig att detta är en fråga som man mycket noga måste penetrera och försöka komma till rätta med och sedan bör man gärna i flexibilitetens intresse försöka skapa någonting som även den enstaka företagaren som inte helt vill stå med i systemet skulle kunna ha glädje av.
Herr talman! Herr Eric Carlsson sade att motionärerna nu såväl som tidigare har försökt finna vägar att lösa dessa problem. Det är helt felaktigt. De har hållit sig till samma väg hela tiden och inte anvisat någonting som skulle leda framåt annat än det system vi har. Jag vill erinra om att det redan från början var tänkt att de egna företagarna, som själva skulle betala avgifterna, skulle få begränsa sin anslutning till två tredjedelar av inkomsten. Men innan det hela var satt i system fanns det tydligen en mycket stark önskan bland företagarna själva att kunna försäkra sig för hela inkomsten och inte behöva ta hänsyn till att det möjligen fanns något annat än arbetsinsatsen — t.ex. kapitalinsats — i den totala inkomsten och att den följaktligen skulle kunna reduceras på visst sätt. Detta föll emellertid bort när försäkringen sedermera skulle träda i tillämpning, på företagarnas egen önskan. Nu är det naturligtvis inte lätt att komma fram till vare sig det ena eller det andra, om utskottsmajoriteten och riksdagen har anslutit sig till och är av den uppfattningen att det system vi har valt inte ger utrymme för sådana individuella valmöjligheter som motionärerna vill ha. Motionärerna envisas att år efter år framställa samma yrkande, nämligen att detta problem skall lösas inom ett system, där det enligt vår uppfattning inte går att lösa. Det är så mycket som ligger i vägen för en sådan lösning, inte bara principen om finansiering enligt fördelningsprincipen och uppbörd genom skatterna. Det är så många olika instanser som kopplas in. Vidare har vi regeln att pension skall få beräknas efter genomsnittsinkomsten under de 15 bästa åren. Skall man kunna träda undan en tid, låt oss säga 15 år, och sedan försäkra fullt under följande 15 år, blir det ju inte någon rättvis beräkning av pensionsnivåerna. Jag har en gång antytt för herr Carlsson att han skulle undersöka hur många det är som är missnöjda med den nuvarande ordningen och önskar en ändring i den riktning motionärerna föreslår. Det är kanske tillräckligt många för att man skall kunna dela upp försäkringen och få en del som avser de löneanställda med bibehållande av den nuvarande ordningen och en del för företagarna och sådana som betalar egenavgifter. Därvid fick man antagligen välja ett system som närmare anknöt till premiereservsystemet, ty enligt detta system finns det ju möjligheter att välja precis vilken nivå som vederbörande själv önskar. Men sådana möjligheter finns inte i det system som i dag föreligger. I detta avseende har jag, herr talman, och utskottet inte kommit till någon annan uppfattning än vi tidigare gett uttryck åt. Jag hemställer alltså om avslag på ifrågavarande motioner.

Herr talman! Först ett ord till herr Häbinette! Om man har en försäkring som inte ger tillräckliga valmöjligheter, bör det väl vara en utrednings sak att kartlägga problemen hur man skall få den åsyftade och eftersträvade valfriheten. Det finns redan i dag valfrihet inom den allmänna försäkringen, nämligen i fråga om den del som avser sjukförsäkringen. I detta avseende kan den försäkrade välja karenstid om 3, 33 eller 93 dagar. Vi har då frågat oss om det inte också när det gäller den del som avser pensionen bör finnas möjlighet till en viss valfrihet. Vi anser att en utredning i detta fall bör kunna kartlägga problemen och lägga fram förslag. Utskottets ärade ordförande sade att motionärerna inte kommit med någonting nytt. Jag kan kvittera den artigheten med att säga att inte heller utskottet har kommit med något nytt. Utskottet hänvisar bara till 1962 års beslut, och det har alltså inte heller självt kommit med några ändringar. Jag vill betona vad jag förut sade, att om bara viljan finns brukar man också kunna hitta vägar för att åstadkomma lösningar som anpassas till de behov som finns. När jag tar del av utskottets motivering, får jag en känsla av att det här gäller att anpassa människan till systemet. Vi har sagt: Låt oss få ett system som är anpassat till människornas olika förutsättningar och möjligheter, ett — som det har sagts här i dag — flexibelt system. Det är dessa saker som en utredning enligt vår mening bör syssla med. Jag vill vidare säga — och jag har sagt det förut från denna talarstol — att det är självfallet att de företagare som skall utnyttja denna försäkring är beredda att betala vad det kostar för att få den trygghet de eftersträvar. Jag hoppas att det inte skall råda någon tvekan eller några delade meningar på den punkten. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag vill bara till herr Carlsson säga att andra lagutskottet inte haft någon anledning att fundera över något annat system eller ett system som skulle kunna lösa de problem som har tagits upp i motionerna, ty vi tycker att det system som finns är utmärkt bra, och vi har följaktligen haft anledning att hålla på det. Jag vill också erinra om att sjukförsäkringen har en någon annan karaktär än pensionsförsäkringen. Sjukförsäkringen kan ju mycket väl variera till sitt innehåll från år till år — det kan vara en längre karenstid under en viss tid, och försäkringen kan ändras under ett annat år. Detta spelar inte någon större roll. Men pensionsförsäkringssystemet skall ju bygga på ett pensionsunderlag och träda i tillämpning antingen när man blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller något annat eller när man avgår av åldersskäl. Det föreligger alltså en viss skillnad. Herr Eric Carlsson har tydligen haft den uppfattningen att man kan göra någonting bara man vill det. Försök då att stoppa in tandkrämen i tuben igen sedan man kramat ut den för mycket! Det vill man gärna, men det går inte.

Herr talman! Bara ett ord till herr Häibinette. I fjol var den mening jag företräder lika med utskottets förslag. Jag föreställer mig att eftersom så blev fallet delade herr Häbinette min uppfattning den gången. Vår reservation i år bygger på utskottets förslag från förra året. Jag behöver inte säga mer på den punkten. Så var det detta med tandkrämen. Det var väl ändå en ganska dålig jämförelse, när herr Strand liknade det fina försäkringssystemet vid en tub tandkräm. Jag tycker, ärade herr utskottsordförande, att så illa ställt är det inte med den försäkringsreform vi beslöt 1962 även om man som jag ser det behöver göra ändringar i den.

Herr talman! Här är det ju ändå fråga om ändringar som enligt vår uppfattning inte kan göras inom systemet. Det är skillnaden. Till herr Häbinette vill jag säga att den här försäkringen faktiskt är utomordentligt bra också för de egna företagarna. De kan inte skaffa sig en motsvarande försäkring till det priset, men de tycker ändå att den är för dyr, ty de vill använda pengarna till något annat. Som det nu ligger till, finns det ingen annan utväg än att de får nöja sig med grundsjukpenningen vid sjukdom och folkpensionen på ålderns dagar eller dessförinnan om de blir arbetsoförmögna. De kan komplettera dessa försäkringar genom frivilliga försäkringar hos försäkringsbolagen. Det är möjligt att ordna detta så att totalkostnaden blir betydligt lägre än den som herr Carlsson redogjorde för. Den kostnaden är riktig, och jag har tidigare sagt att den självfallet är betungande. Om man har stora inkomster kan avgifterna gå upp till 4 000 kronor per år. Nu brukar — i varje fall när man deklarerar — en sådan utgift inte betraktas såsom lika betungande, eftersom man har avdragsmöjlighet för den. Den drabbar alltså inte omedelbart med hela sin tyngd.